Herr talman! En utgångspunkt i politiken ska ju vara att i alla avseenden göra medborgarnas vardag så enkel som möjligt. Det borde vara huvuduppgiften att göra livet lättare att leva. Samtidigt är det av olika skäl så att antalet lagar och regler som påverkar vårt och andra medborgares vardagsliv ökar både i omfattning och antal. Det är inte konstigt att det är många människor som inte känner till lagstiftningen eller har svårt att förstå regler och bestämmelser. Tyvärr är det många gånger inte heller självklart vart man ska vända sig för att få information eller få svar på frågor som rör lagar och regler. Det här betänkandet, som heter Statlig förvaltning, m.m. , rör en hel del frågor som är betydelsefulla ur de här perspektiven. Det handlar om bemötandefrågor, och det är självklart så, som också framgår av utskottets betänkande, att arbetet på de enskilda myndigheterna är det centrala när det gäller bemötandefrågor och när det gäller frågor om hur man, om man är i behov av kontakter med myndigheter, blir bemött. Det handlar om det arbete man gör med vidareutbildning, fortbildning och så vidare. Vi tror, och det har vi också skrivit i en reservation, att man också bör överväga ett tillägg i förvaltningslagen så att människor i sina kontakter med Försäkringskassan, skattemyndigheter och så vidare får ett korrekt bemötande och att det finns en grund att utgå ifrån i de här myndigheterna när man arbetar med detta. I betänkandet finns det också ett avsnitt om dröjsmål. Här är det så glädjande att kammaren för ett år sedan ungefär, våren 2005, beslutade om ett tillkännagivande till regeringen om att den bör lägga fram förslag på åtgärder när det gäller myndigheternas handläggningstider. Därför behöver inte utskottet göra något ytterligare nu. Men det är självklart också en väldigt viktig fråga när vi pratar om kontakten mellan enskilda och myndigheter att man vet när man får besked och att det finns sätt för den enskilde att hävda sin rätt när handläggningstiderna drar ut orimligt på tiden. Här finns det mycket att arbeta med. Här finns det som sagt ett tillkännagivande, så det behöver vi inte förnya. Däremot saknas kanske lite mer kraftfulla uttalanden och lite mer kraftfullt agerande från den här kammaren och inte minst från regeringens sida när det gäller ett annat väldigt viktigt område, nämligen att människor ska kunna känna till lagstiftningen och ha möjlighet att överblicka och försöka förstå den. Det gäller alltså hur vi informerar om lagar och förordningar, det som vi brukar kalla rättsinformationssystemet. Det är det som är rubriken om man vill slå upp det i det här betänkandet. Här återstår det som sagt en hel del arbete. Jag har tillsammans med Gustav Fridolin reserverat mig, och jag vill här, herr talman, passa på att yrka bifall till reservation 9 under punkt 17, Rättsinformationssystemet. Rättssystemet kan många gånger te sig både komplext och svårbegripligt för den enskilde, och det måste därför finnas ett väl utbyggt och pedagogiskt rättsinformationssystem. Min mening är att det här behöver utvecklas ordentligt ytterligare, och det ska också finnas tillgängligt via elektroniska medier. Något som jag skulle vilja trycka ytterligare på är att även kommunala och andra normbeslut ska finnas tillgängliga på det här sättet. Man tänker kanske inte alltid på att kommunerna har ett normgivningsarbete, och därför borde samma regler gälla för kommuner som för statliga myndigheter i fråga om författningars utformning och kungörande. Det skulle kunna skapa klarhet i handläggningsrutiner och lägga en grund för en enhetlig och lagenlig maktutövning. Jag tror att den dagen vi får en bättre ordning också på den kommunala sidan genom införandet av en kommunal författningssamling ökar inte bara rättssäkerheten utan även överblickbarheten. Genom överblickbarheten skulle vi dessutom kunna se möjligheterna till en effektivisering, en förenkling, av vårt regelverk. Ett mer pedagogiskt rättsinformationssystem som även omfattar den kommunala sidan skulle alltså bidra till det som jag inledde mitt anförande med, nämligen göra medborgarnas vardag lite enklare. Det skulle bli lättare att överblicka och skaffa sig förståelse för de lagar och regler som gäller i vårt samhälle.

Fru talman! Låt mig börja med att framföra en ursäkt till kammarkamraterna, utskottskamraterna och talmannen för mitt oskick att inte närvara vid hela kammardebatten. Den enda ursäkt jag har är att en av de få men absoluta begränsningar jag har är att jag inte kan vara på två ställen samtidigt. För tillfället pågår ett sammanträde med EU-nämnden där jag också bör närvara. Fru talman! Få ord vållar väl så mycket känslor i en politisk debatt som ordet stat. Två saker slåss mot varandra. Två reellt existerande verklighetsbilder brottas med varandra varje gång en politiker nämner ordet stat. Den ena är bilden av staten som vi alla - våra gemensamma angelägenheter, våra gemensamma möjligheter att förändra, att bygga upp en fungerande välfärd, att gemensamt kontrollera viktiga näringar och att fatta beslut om lagar för flertalets eller allas bästa - staten som den goda garanten för ett gott välfärdssamhälle. Den andra bilden är den av staten som "dom där uppe", staten som de som bestämmer över oss, som fattar beslut om lagar som vi inte förstår oss på, inför skatter som vi inte vill betala och system som vi inte rår på. Dessa två bilder finns hela tiden i debatten om statlig förvaltning - staten som den goda garanten för sådant som vi gemensamt vill ha och staten som något som vi inte rår på. Fru talman! Just för att dessa båda bilder finns, för att båda bilderna är sanna - även om det låter konstigt att två så vitt skilda bilder kan vara sanna samtidigt - för att man kan se staten både som garanten för välfärdssamhället och som några där upp som bestämmer över oss kräver varje politiskt beslut en avvägning huruvida beslutet ska fattas på statlig nivå eller på en lägre nivå. Därför krävs också att man ser var statens begränsningar ska finnas och att man drar konsekvenser av det när man fattar beslut av politisk karaktär. Det i sin tur kräver att de som i olika sammanhang representerar staten - myndighetspersoner, lagstiftare och andra - har ett gott förhållningssätt till alla de medborgare som möter staten i dess olika funktioner. Fru talman! Om detta det sista, det goda förhållningssättet gentemot alla medborgare, handlar flera av punkterna i betänkandet KU7, som vi nu debatterar. Låt mig ta upp två av dem. Under punkterna 14 och 16 hanterar utskottet olika frågor som handlar om HBT-kompetens, alltså myndighetspersoners kunnande om de problem som finns för dem som är homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det handlar dels om HBT-frågor i den statliga sektorn, bland myndighetspersoner, dels om en tidsgräns för när samtliga svenska lagar ska vara genomgångna så att vi kan röja undan de lagar som är diskriminerande mot HBT-personer. Jag vill yrka bifall till reservation 8, som föreslår just en sådan tidsgräns. I samhället finns en rad fördomar om homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dessa fördomar har funnits länge. De har länge grott till och med i denna kammare, för i slutändan är även vi bara människor och samhällsmedborgare. Vi har därför fått en rad lagar som i sin utformning kommit att bli diskriminerande mot HBT-personer. En del av dessa lagar har vi äntligen undanröjt. Nu finns samma möjlighet för homosexuella och bisexuella som för heterosexuella att ansöka om adoption. Andra lagar håller vi på att undanröja. Bland annat tittar vi på möjligheterna att låta homosexuella och bisexuella ingå äktenskap på samma villkor som heterosexuella. Jag är emellertid övertygad om att det finns fler lagar som i sin tillämpning är diskriminerande mot HBT-personer. Därför behövs en fullständig genomgång, och en sådan har också efterlysts. Men för att det ska ske snabbt nog, för diskriminering kan man inte vänta med att undanröja, behövs en tidsgräns, vilket föreslås i reservation 8. Fru talman! Om medborgarna ska ha ett förtroende för staten, om medborgarna ska kunna känna sig som en del av staten och som en del av de lagar som gäller dem, måste de förstå lagarna och lagarna måste vara tillgängliga. Om detta handlar två punkter i betänkandet. Under punkt 17 finns en reservation från Miljöpartiet och Kristdemokraterna där vi föreslår ett mer tillgängligt rättsinformationssystem. Under punkt 12 finns en reservation där det föreslås att vi ska ha en särskild lekmannaprövning av lagstiftningen. Tanken bakom förslaget är att på samma sätt som vi juridiskt via Lagrådet granskar de lagförslag som det ska fattas beslut om i kammaren ska vi även lekmannamässigt granska att lagarna är lättförståeliga, så att de som har att efterfölja dem faktiskt kan förstå vilka lagar som stiftas och vad de i praktiken innebär. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag givetvis står bakom alla reservationer som bär Miljöpartiets namn samt bakom utskottets förslag i betänkandet i de delar där vi inte har några reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall endast till reservation 8.

Fru talman! Regeringsformens inledningsbestämmelse att all offentlig makt utgår från folket sammanfattar väl en socialdemokratisk demokratisyn. I en representativ demokrati sker detta genom att folket utser representanter i fria och hemliga val. För att förverkliga de samhällsförändringar som medborgarna i val gett uttryck för och önskar krävs dock mer än styrande organ. Mycket av samhällsförändringarna förverkligas genom statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Tjänstemän i förvaltningen är inte valda i demokratisk ordning utan har sin position som ett resultat av ett anställningsförhållande eller liknande. Av detta följer att myndigheterna är och ska vara styrda av politiska beslut. Myndigheterna är skyldiga att följa de lagar som den folkvalda riksdagen beslutar och de beslut som regeringen fattar. Regeringen utnämner chefer och vissa andra befattningshavare vid myndigheterna och kan även på annat sätt ge uttryck för vad den förväntar sig av förvaltningen. Myndigheterna och de som är anställda där är skyldiga att utöva den makt de fått inom de ramar som i demokratisk ordning blivit beslutade. I ett särskilt avseende har myndigheterna en stark självständighet gentemot den politiska makten. Riksdagen och regeringen får och ska styra myndigheterna genom att utfärda regler och andra normer, men tillämpningen av dessa regler ska myndigheterna hantera själva. De politiska organen får inte i enskilda fall avgöra hur en myndighet ska besluta om någons rättigheter eller skyldigheter, om någon ska beviljas en förmån eller inte eller hur en domstol ska döma. Sådan inblandning skulle strida mot rättsstatliga principer som principen om allas likhet inför lagen. Däremot kan och ska de politiska organen följa hur myndigheter tillämpar lagar och andra normer och utifrån den tillämpningen göra ändringar i reglerna om tillämpningen står i strid med de folkvaldas uppfattningar. Fru talman! I grund och botten är en politiskt styrd förvaltning en nödvändig del av en fungerande demokrati. Vår nuvarande förvaltningsmodell bygger just på dessa demokratiska grundprinciper. En annan sak är i vad mån de politiska organen väljer att använda sin rätt att styra myndigheterna och hur mycket som genom delegation faller på myndigheter och enskilda tjänstemän att själva bestämma. Lagar och andra regler som de politiska organen beslutar hålls många gånger allmänna och oprecisa och ger stort utrymme för tolkning och utfyllnad. Detta ger myndigheterna ett ofta nödvändigt handlingsutrymme att hantera olika situationer, men det riskerar också att göra ansvarsförhållandena otydliga. Det finns därför starka skäl för att de politiska organens styrning av förvaltningen på många sätt behöver stärkas och utvecklas. Det kan handla om att exempelvis förenkla och förtydliga myndighetsstrukturen eller att göra förändringar av relationen mellan regering och myndigheter men också om ett behov av en bättre myndighetssamordning. Detta är ett av de viktigare uppdrag som Ansvarskommittén har. Det pågår över huvud taget redan ett omfattande arbete i Regeringskansliet kring frågor som rör statlig förvaltning. Ansvarskommittén och Grundlagsutredningen är de två man först kommer att tänka på, men som visas i betänkandet pågår det även andra arbeten kring de här frågorna.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 Detta är en mycket stark skrivning och en uppmaning till alla myndighetschefer att se till att det finns både utbildning och andra verktyg för att klara uppgiften. Vilka behov som finns på olika myndigheter är inte en sak för riksdagen att besluta om utan en ren verkställighetsfråga för respektive myndighet, och att påtala för regeringen att den ska se till att myndigheterna följer regeringsformen är faktiskt klåfingrigt i överkant. Folkpartiets förslag om att varje ny myndighet som inrättas ska motsvaras av en myndighet som läggs ned låter ju som ett kraftfullt instrument för att hålla antalet myndigheter nere. Problemet med Folkpartiet är att man talar med kluven tunga i denna fråga. När kammaren i november i fjol beslutade, mot vår vilja, att på förslag från Folkpartiet inrätta en hållbarhetskommission lyste förslagen om vilken annan myndighet som skulle läggas ned med sin frånvaro. Om vi andra ska ta era förslag på allvar får ni faktiskt börja leva efter dem. Folkpartiet har också en reservation kring utredningsväsendets oberoende ställning där man på fullt allvar hävdar att vi socialdemokrater skulle vara mindre objektiva än andra just för att vi är socialdemokrater. Den typen av förenklade cirkelresonemang används förstås eftersom sakargumentationen är svag. Självklart företräder vi socialdemokrater inga andra värderingar än våra egna i utredningar, liksom vi utgår från att Folkpartiets representanter i utredningar har mandat att företräda sitt parti. Alternativet blir ju mycket konstigt. Slutligen, fru talman, vill jag säga några ord kring motionerna om HBT-frågor. Precis som anges i betänkandet pågår det redan ett arbete i regeringen kring dessa frågor. Men grunden är här, liksom i bemötandefrågorna tidigare, att det redan är uttalat att myndigheterna ska syssla med dessa frågor. Det finns ett uttalat förbud mot att diskriminera på grund av inte bara personers sexuella läggning utan också trosuppfattning, etniskt ursprung med mera. På grund av myndigheternas olika arbetsuppgifter blir det olika risker för diskriminering i olika verksamheter. Därför måste varje myndighet utifrån sin egen verksamhet och andra förutsättningar få en möjlighet att arbeta med frågorna, till exempel vad gäller information och personalutbildning. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget till beslut i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Inger Jarl Beck uppehöll sig i inledningen av sitt anförande, den del där hon inte kommenterade reservationerna, helt och hållet kring de folkvaldas relation till och styrning av myndigheterna, de folkvaldas relation till lagstiftningen och politikernas skyldighet att följa upp lagstiftningen. Detta är naturligtvis väldigt viktigt; jag ska inte på något vis motsäga det.

Grunden är ju att man först har information och förståelse. Jag skulle vilja ställa en fråga till Inger Jarl Beck mot bakgrund av att det för närvarande inte finns några särskilda generella regler för hur de kommunala författningarna ska utformas och kungöras. Ska man söka i de kommunala författningarna i dag får man söka i beslutsprotokollen, som kan vara arkiverade i någon källare i kronologisk ordning. Man vet inte riktigt var man ska söka. Vi kristdemokrater menar att ett införande av lagreglering för kommunala författningssamlingar skulle medföra en avsevärt ökad rättssäkerhet. Det skulle vara till gagn för de personer på myndigheterna som ska använda författningarna, för oss politiker och inte minst för medborgarna som skulle få ökad kunskap kring och förståelse för de kommunala författningarna. Eftersom Socialdemokraterna inte delar den synen vill jag fråga Inger Jarl Beck hur Socialdemokraterna vill lösa det här behovet.
Fru talman! Kommunerna har enligt författningslagen självklart skyldighet att informera och stödja medborgarna när de har frågor. Däri ligger också den här informationen. Man kan ju fundera på varför inte kommunerna har infört detta. Det är ju våra politiska kamrater som sitter och styr i kommunerna. Vi värnar om att alla medborgare ska ha den information och den kunskap de har behov av, men vi menar att kommunerna själva ska kunna ta ställning till detta. Det finns en del information på kommunernas hemsidor. Vissa kommuner är bra på detta; andra är mindre bra. Min fråga tillbaka är: Vart tar det kommunala självstyret vägen? Alliansen pratar om att det är viktigt med det kommunala självstyret. Som vi ser det ska kommunerna själva ta ansvaret i de här frågorna. Vi ska inte behöva gå in och peta för att de ska ta sitt politiska ansvar inför medborgarnas önskemål och krav.
Fru talman! Det har visat sig genom åren att kommunerna inte riktigt har varit förmögna att ta det här ansvaret. Kristdemokraterna brukar bekänna sig till det som kallas för subsidiaritetsprincipen. Där ingår det lilla ordet subsidier, som betyder stöd. Jag tror att det här är ett fall där vi från statlig nivå behöver gå in och tala om vad det kommunala ansvaret är, det vill säga att här finns en skyldighet. Kanske behöver vi också anvisa någon form av ramlösning. Man kan naturligtvis diskutera hur det här ska göras, men faktum kvarstår: Det fungerar inte i kommunerna i dag. På det flesta ställen är det ett protokoll som justeras, kopieras och sätts upp på en anslagstavla. Sedan förväntar man sig att medborgarna ska ta del av beslutet och eventuellt anföra besvär inom tre veckor innan det vinner laga kraft. Alla kommuner klarar ju inte ens av att ha ett Internetbaserat system som fungerar. Men genom att vi inför en lagreglering här och genom att vi stöder kommunerna skulle de kunna ta sitt ansvar. Jag vill höra hur Socialdemokraterna avser att stödja kommunerna och se till att det här blir verklighet.
Fru talman! När det gäller de statliga myndigheternas information så finns det nyinrättade Verket för förvaltningsutveckling, Verva, från den 1 januari i år. Verket är ett stort stöd för myndigheterna. Det finns inget som säger att kommunerna inte skulle kunna använda sig av den informationen om man behöver det. Detta är en fråga som kommunerna måste utveckla själva. De måste utveckla den utifrån det behov som finns. Vidare är det våra partikamrater där ute som vi får trycka på om vi inte tycker att det fungerar. Helena Höij svarade inte på frågan. Alliansen driver ju frågan om det kommunala självstyret. Varför ska det inte gälla i den här frågan?

Fru talman! Jag förstår att Tobias Krantz nogsamt har läst om statsförvaltningens utveckling och plötsligt hittat en siffra där på 552 statliga myndigheter den 31 maj 2005. Jag föreslår att Tobias Krantz läser hela sidan. Då upptäcker man att mellan 1990 och 1998 minskade antalet myndigheter från 1 360 till 590 och sedan ytterligare till 552. I redovisningen kan man också se att det är en stadig minskning av antalet myndigheter. Domstolar och så vidare har också minskat i antal. Läs gärna hela rapporten så får du sanningen! Det gäller alltså budgeten. Min fråga till Tobias Krantz är: Hur många myndigheter vill Folkpartiet ha?

Fru talman! För oss socialdemokrater är inte antalet myndigheter viktigt. Det antal myndigheter som finns ska vara tillgängliga för medborgarna utifrån de behov som finns i en demokratisk organisation, i ett demokratiskt styre. När det gäller utredningsväsendets oberoende ställning behandlar vi i det här betänkandet kommittéordförandena. Regeringen har ju att utse kommittéer. Det berörs inte speciellt i regeringsformen, men det här är regeringens arbetsinstrument för att plocka fram sakliga underlag för beslut, hos både regering och riksdag. När det gäller de kommittéordförande som man utser skulle det vara mycket märkligt om en socialdemokratisk regering utsåg en folkpartist att leda ett utredningsarbete för just Socialdemokraterna. Gud bevare mig för att det blir en borgerlig regering, men det skulle vara mycket intressant att se hur många socialdemokrater som blir kommittéordförande med en borgerlig regering. Tobias Krantz kanske har någon fundering på hur många socialdemokrater vi ska ha i ett sådant läge. Min övertygelse är att vi inte kommer i den ställningen att vi ska behöva se en socialdemokratisk kommittéordförande åt en borgerlig regering. Dessutom utser man faktiskt ordförandena också utifrån förtjänst och skicklighet. Därtill har Tobias Krantz en totalt felaktig procentsiffra. Det är bara 20 % som är socialdemokrater. Det ser du när du tittar på hela utnämningsmakten.